Herr talman! Kent Ekeroth har frågat mig om mitt deltagande i de shiamuslimska församlingarnas största årliga högtid, ashura. I mitt arbete med att främja Sverige i allmänhet och svenskt handelsutbyte i synnerhet har jag försökt tillvarata den dubbla språk och kulturkompetensen hos svenskar med utländsk bakgrund, till exempel från länder med övervägande muslimsk kultur. Genom mitt arbete har jag påmints om religionens ofta centrala roll för människors värderingar. Det är självklart för mig att visa respekt för det som troende människor håller heligt. För shiamuslimer är ashura lika viktig som påsken är för kristna. Jag tackade med glädje ja till inbjudan att delta i ashurahögtiden för att på så sätt markera att den shiamuslimska minoriteten trots allt inte är osynlig för oss som tillhör majoritetssamhället. I Sverige har vi religionsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet. Det gäller alla, även medlemmarna i religiösa samfund. När Kent Ekeroth saxar uttalanden från mötet på Mynttorget är det inte mig han citerar. Det är viktigt att markera detta, eftersom Kent Ekeroths text är otydlig på den punkten också - medvetet eller omedvetet. I de anförda citaten talas det inte om att förvandla vårt land till en islamisk stat - Sverige nämns inte ens.
Herr talman! Jag får tacka Ewa Björling för svaret även om det tyvärr var totalt intetsägande. Bakgrunden till interpellationen är att Ewa Björling den 16 december deltog i en muslimsk demonstration i Stockholm, alldeles utanför riksdagen. På den demonstrationen sade demonstrationsledaren följande: "Islam tillhör politik och politik tillhör islam. Vi måste använda oss av det för att samhället ska fungera. Islam är en komplett religion. Den är inte till bara för att existera hemma eller i moskén, så kallad amerikansk islam. Se bara vad vår profet lyckades förändra ett helt folk som levde i den yttersta ignoransen till att bli ett aktat folk och skapa en islamisk stat, med makt och stort inflytande. Tyvärr så ser det inte ut såhär idag." Dessa uttalanden, som finns att lyssna på och se på Youtube, är anmärkningsvärda. I Björlings svar hänvisar hon till religionsfrihet eller till att min interpellation är otydlig. Otydlig? Det kan inte bli mycket tydligare än vad talaren vid demonstrationen sade. Han poängterade mycket tydligt sitt motstånd mot ett sekulärt samhälle. Han sade att vi måste använda oss av islam för att samhället ska fungera. Hur menar Björling att detta är otydligt? Björling deltog utan kritik under, och kanske framför allt efter, denna demonstration där grundvalarna för vårt samhälle ifrågasätts, nämligen sekularismen. Talaren förespråkar applicerandet av islam i samhället, det vill säga i förlängningen sharialagar, i likhet med vad vi kan se i Iran och Saudiarabien. Vill man applicera och använda islam i samhället och i politiken så vill man applicera de lagar som är grundvalen för islam, alltså sharia. Han sade att islam inte bara ska existera i moskén. Vad menar han då? Han menar att den ska existera här inne, han menar att den ska existera ute på gatan - överallt. Inte ett enda ord av kritik hördes under eller efter den demonstrationen från Björling eller från Utrikesdepartementets rapportering på deras hemsida. Som talaren på demonstrationen sade är islam en komplett religion. Där har han ett rätt. Islam är komplett i den meningen att den reglerar allting i en muslims liv. Applicerandet av islam i samhället leder obönhörligen till att frihet inskränks, inte minst för kvinnor. Att Björling medverkar vid en demonstration som uttryckligen tar ställning för islam och sharia i samhället utan att reagera, inte ens när det påtalas av mig, säger väl en del om att regeringen inte vågar eller vill ta i dessa frågor. Björling menar även att talaren på demonstrationen inte pratar om att han vill ha en islamisk stat i Sverige. Det får onekligen ses som en extremt naiv och oerhört välvillig tolkning av vad som sades. Förutom i det första citatet hyllar han annars den islamiska staten och beklagar att det inte ser ut så här i dag. När en person deklarerar dels att han vill ha en stat där politiken influeras och styrs av islam, dels att islam inte bara ska hållas i hemmet utan styra alla delar av samhället, samtidigt som han hyllar en islamisk stat och beklagar att det inte ser ut så här i dag, hur lyckas då Björling tolka det som att han inte vill se en muslimsk stat i Sverige? Den frågan skulle jag vilja ha svar på. Islam är en totalitär ideologi där kvinnor och otrogna förtrycks och inte åtnjuter samma rättigheter som andra. Genom att delta i en muslimsk demonstration som på detta oerhört tydliga sätt tar ställning för ett muslimskt samhälle, en muslimsk stat och sharialagarna legitimerar Ewa Björling, som representerar regeringen, dessa åsikter. Jag antar att det har någonting att göra med någon sorts ängslig politisk korrekthet som har sin grund i den naiva och verklighetsfrånvända idé som mångkulturalismen är. I ljuset av denna galna ideologi blir alla idéer och kulturer, oavsett hur sjuka och totalitära de än må vara, spännande och exotiska, speciellt när man kallar det religion. Med det epitetet blir allting varmt och fluffigt, så att handelsministern kan frottera sig med islamister och sedan gå hem och tro att hon gjort någonting fint och gulligt. Frågan kvarstår. Har statsrådet verkat för eller avser statsrådet att verka för att UD i sin rapportering av denna händelse tar avstånd från de åsikter som demonstrationen stod för?

Herr talman! Jag ska inte hålla något långt anförande. Jag tycker att det är hedrande för ministern att hon var med på det hon var med på och säger det hon säger. Vi lever i ett land med många människor från många olika kulturer. Det är klart att vi ska finnas där människor är, oavsett var de kommer från. Det finns många rörelser som vi i dagligt tal kallar religiösa men som också är hela samhällssystem. Vi har katolicismen och andra rörelser där religion och politik vävs ihop. Jag tycker att det var bra att ministern var där.
Herr talman! Till att börja med vill jag konstatera att det råder yttrandefrihet i vårt land. Jag tycker att en ängslig politik, som Kent Ekeroth talar om, vore att vända ryggen till människor i vårt land därför att de har en annan tro. Jag avser att fortsätta att respektera olika minoriteter i vårt land, oavsett vilka minoriteter det råkar röra sig om. Jag tycker också att det vore intressant att höra hur många shiamuslimer Kent Ekeroth har kontakt med och betecknar som sina vänner som han känner och umgås med. Jag kan berätta att jag har ganska många shiamuslimska vänner som är väl integrerade i det svenska samhället och som på ett bra sätt kan kombinera sin vardag med att vara troende muslimer. Jag kan också garantera Kent Ekeroth att ingen av dessa vill skapa en islamisk stat. Jag vill också gärna berätta vad jag själv sade i talet på Mynttorget. Det skadar nog inte att återupprepa. Detta skedde i nära samband med det terrordåd som utfördes i Sverige. Jag sade följande: Jag och Sveriges regering vill i dag också uttrycka vår sorg - sorg över det meningslösa våldet, som fått ett nytt ansikte i vårt land, en form av våld som vi hittills varit förskonade från men som sedan flera år tillbaka plågar flera andra länder, sorg över att vårt öppna samhälle, det som vi alla vårdar och bygger tillsammans, har drabbats av en illgärning som kunde ha fått fruktansvärda följder. Vi tvingas inse att fred och försoning fortfarande är långt borta. Men vi vet samtidigt att fred kan uppnås, inte bara i ett tillkommande liv utan här på jorden, att våld kan besegras med frimodighet, att fruktan kan övervinnas med kunskap och att extremism kan botas med tolerans.

Herr talman! Det blir intressant när Ewa Björling pratar om yttrandefrihet. Det finns väl ingen här som har ifrågasatt yttrandefriheten över huvud taget? Det jag har ifrågasatt är hur en representant för regeringen kan delta i denna demonstration. Jag kan ha förståelse för att man kommer på den här manifestationen och deltar. Men att man när man sedan hör, antingen där eller efteråt, det talarna säger - om en muslimsk stat, om att islam ska styra i samhället - inte tar avstånd från de åsikterna, som uttalats på en demonstration man själv legitimerade, är anmärkningsvärt. Folk får säga vad de vill. Men det behöver inte betyda att man ska tycka att det är bra eller att man ska stödja de åsikterna. Det handlar inte heller om att vända någon ryggen. Björling sade att hon inte vill vända ryggen åt några grupper i Sverige, oavsett vilka åsikter de framför. Björling tar upp sina personliga vänner, som inte har någonting med detta att göra. Jag ställde denna interpellation för att fråga om just denna händelse, om manifestationen, om de oerhört tydliga uttalanden som talaren gjorde om muslimska värderingar, en muslimsk stat, en komplett religion som ska råda i samhället och så vidare. Det är de uttalandena jag pratar om, inte om Ewa Björlings personliga vänner, inte om att vända någon ryggen och inte om yttrandefrihet. Folk får säga precis vad de vill, men det betyder inte att en representant från regeringen ska legitimera dessa åsikter. Uttrycker man dessa åsikter, där man hyllar den islamiska stat som Muhammed skapade och beklagar att det inte ser ut så här i dag, då hyllar man sharialagarna, då hyllar man stening för sex utanför äktenskapet, då hyllar man de åsikter som förtrycker kvinnor och gör att de inte får jobb, inte får köra bil och är mannens ägodel. Då hyllar man de värderingarna, för det är exakt detta som den muslimska staten innebär, då som nu, på Muhammeds tid och i dag, som det praktiseras i bland annat Iran och Saudiarabien. Det går inte att skylla på yttrandefrihet. Det går inte heller att skylla på religionsfrihet. En religion är en serie åsikter. Man kan sätta en stämpel - Gud sade det till mig! - och anse att det sedan skulle vara okej. Men det spelar väl ingen roll om det är Gud eller någon människa som säger det! Är det dåligt så är det dåligt, och det påverkar människor i dag. Det finns en oerhörd massa människor, framför allt kvinnor - jag säger det igen - som lider under de påbud som islam har satt upp. Genom att inte ta avstånd från en person som hyllar den islamiska staten och beklagar att det inte ser ut så här i dag legitimerar man de åsikterna. Det är det jag pratar om, inte om Ewa Björlings personliga vänner, inte om något annat, utan om att legitimera islamistiska värderingar där kvinnor står först i skottlinjen. Det är det som är beklagligt. Det är väldigt beklagligt att man inte bara kan ge ett rakt svar om att man tar avstånd från dessa värderingar, som uttrycktes vid den här demonstrationen och som det finns bild och ljudbevis för, och det visar återigen på att man har det här skynket med mångkulturalismen. Man är väldigt rädd för att komma med kritik, i det här fallet mot en religion eller en person som uttalar dessa åsikter, för man kan bli stämplad som det ena eller det andra. Återigen: Interpellationen handlar om situationen att en person hyllar den islamiska staten och tyvärr legitimeras av en företrädare för regeringen. Det är väldigt beklagligt.

Herr talman! Jag tänker inte gå in på Kent Ekeroths närmast paranoida känslor inför muslimer utan vill bara konstatera att det råder religionsfrihet i vårt land. Jag rekommenderar också Kent Ekeroth att läsa mer religionsvetenskap, så att han vet vad han talar om när det handlar om muslimer. Det finns väldigt många olika schatteringar. Jag kan också konstatera att många av de muslimer som lever i vårt land lever i ett modernt samhälle i ett jämställt Sverige och respekterar detta. Det finns också väldigt många muslimska kvinnor som arbetar och har frihet, precis som alla andra kvinnor i Sverige. Naturligtvis står den svenska regeringen för svenska värderingar. Det är också detta som jag har uttryckt vid demonstrationen, och det är det som jag uttrycker när jag är ute i världen. När jag reser till Mellanöstern är det inte minst viktigt att stå för svenska värderingar, att stå för jämställdhet, att vara där som kvinna, att tala om mänskliga rättigheter för alla, inklusive kvinnor, och att tala om miljöhänsyn, antikorruption och arbetstagarens rättigheter på arbetsplatsen. Det är precis detta som svenska företag är så bra på ute i världen. Det är också på det sättet vi gör skillnad för att fler människor ska få leva i frihet och demokrati. Jag gav flera tydliga exempel på det som sker just nu i Nordafrika och Mellanöstern. Där ser vi hur många människor som nu kräver reformer och faktiskt får ökad frihet. Hade detta skett om vi hade diskuterat som Kent Ekeroth? Hade detta skett om vi hade haft bojkott och isolering? Nej, jag tror inte det. Jag tror tvärtom att det är otroligt viktigt att vi finns närvarande, att vi visar på våra svenska värderingar och att vi har svenska företag som är med och hjälper till med att bygga upp telekomnät och möjligheter för människor att samlas, så att de kan kräva reformer och ha mer kontakt med omvärlden, alltså i det här fallet med oss som står för svenska värderingar. Jag är övertygad om att majoriteten av de muslimer som kommer hit vill dela våra värderingar samtidigt som man kan leva som troende muslim i en svensk vardag.

Herr talman! Det är roligt att höra, Ewa Björling, att man står för svenska värderingar. Det är bara synd att man inte visar det när man legitimerar den här demonstrationen, där man hyllade en muslimsk stat. Ewa Björling uppmanade mig att läsa på om islam. Jag har faktiskt läst både Koranen och de andra två böckerna. Jag undrar om Ewa Björling ens vet vad de två böckerna heter. Kan hon, som uppenbarligen kan islam, nämna namnen på de andra två viktiga böckerna i islam? Det är de som de facto utgör en majoritet av islams texter och som sharialagarna i mångt och mycket baseras på. Jag vet vilka de är, men jag betvivlar att Ewa Björling vet det. Jag har läst delar av dem. Jag är alltså ganska väl förtrogen med islam. Problemet är att ju mer man läser desto värre blir det. Det som händer i Nordafrika måste jag kommentera. Jag var uppe i den utrikespolitiska debatten och diskuterade de här frågorna. Jag hoppas att utvecklingen går i riktning mot demokrati och sekularisering, men med vetskap om att 95 procent av den egyptiska befolkningen stöder islam och sharia i lagarna i samhället och med tanke på att det muslimska brödraskapet är den starkaste kraften i Egypten har jag inte jättestora förhoppningar om att det kommer att gå väl där. Varenda gång man talar om dessa frågor hör man företrädare för regeringen eller för de andra sju partierna tala om religionsfrihet. Detta handlar inte om religionsfrihet. Detta handlar om vad den här personen sade på demonstrationen, där han hyllade en muslimsk stat. Om Ewa Björling är så väl förtrogen med islam måste hon också veta vad en islamisk stat innebär. Man kan inte gå därifrån utan att nämna detta eller att ta ställning mot det. Det har inget med religionsfrihet eller yttrandefrihet att göra. Det har att göra med vad den här personen sade på demonstrationen och som handelsministern lät passera. Jag hade önskat att hennes svar skulle vara enkelt och tydligt, men det verkar inte vara fallet.
Herr talman! Om jag deltar i en högtid, i en demonstration här i Sverige betyder det inte att jag måste dela alla värderingar hos alla dem som befinner sig där. Vi har yttrandefrihet och religionsfrihet, och det är faktiskt tillåtet att tycka precis som man vill i Sverige. Det ska vi värna och vårda. Sedan tycker vi naturligtvis olika. Det gör inte minst Kent Ekeroth och jag här i dag. Det har jag full respekt för att vi gör. Vi ska fortsätta ha yttrandefrihet. Jag tycker att det är fantastiskt att vi lever i en demokrati där vi kan ha öppna diskussioner när vi har olika åsikter. Jag vill slutligen också bara rekommendera Kent Ekeroth att läsa det betänkande som utrikesutskottet här i riksdagen skrev när jag var riksdagsledamot under perioden 2002-2006. Då gjorde vi ett flerårigt, gediget arbete som resulterade i ett betänkande om våra relationer till den muslimska världen i vårt grannområde, det vill säga Mellanöstern och Nordafrika. Det var också ett betänkande som hela riksdagen stod bakom och som också innehöll rekommendationer till regeringen att arbeta för ökad tolerans även i vårt svenska samhälle. Detta rekommenderar jag starkt till Kent Ekeroth. Det är glädjande att höra att Kent Ekeroth också har läst Koranen.